Herr talman! Det sista som socialministern sade rör egentligen inte mig. Men låt mig få säga ett par ord om koncentrationen i samhället. Det är alldeles uppenbart att den nuvarande samhällsorganisationen har påtagliga brister, och det är klart att det kapitalistiska systemet medför en sådan hårddragning och koncentration till vissa orter och industrier som har skett. Centerpartiet har ju haft en våg av decentralisering, men resultatet av det arbetet har sannerligen inte imponerat. Beträffande egenföretagarna hänvisar socialministern till företagsbeskattningsutredningen. Men det vore intressant att få veta vad socialministern vill. Det är ju ändå han som skall se till att det satsas pengar på barnomsorgen. Det vore vägledande att få ett besked från honom. Det är bra att socialministern tror på kommunerna, det gör jag också. Men det går inte att komma ifrån att den borgerliga ekonomiska politiken har lett tillen urholkning av kommunernas ekonomi. I det läget kan man fråga sig om kommunerna mäktar att klara den utbyggnad av barnomsorgen som man har fattat beslut om. När vi har diskuterat barnomsorgsfrågan i reservation och motion, herr socialminister, så har vi också tänkt på tiden efter 1981. Det är ytterst angeläget att rikta blicken framåt och se vad som bör göras för att fullfölja målet att alla barn skall ha tillgång till barnomsorg 1986. Den frågan har inte socialministern sagt något om, men den är minsann lika angelägen. Frågan är om den nuvarande regeringen mäktar att åstadkomma de resultat som fordras.
Herr talman! Rune Gustavsson är inte alls oroad, deklarerar han helt öppet, över den dåliga utbyggnaden av barnomsorgen. Jag tycker det är ett fantastiskt uttalande av en socialminister. Han tror på kommunernas goda vilja. Men om man ser till hur kommunernas utbyggnadsplaner verkligen ser ut, så kan man inte lita till deras goda vilja. De har ingen möjlighet att förverkliga någon god vilja, de har inte råd till det. I Huddinge står 3 000 barn i kö till daghem, och utbyggnaden i år blir 135 daghemsplatser. Det är vad man anser sig ha råd med. Det ekonomiska läget för den här kommunen är minst sagt besvärande. Effekterna av Rune Gustavssons och regeringens ekonomiska politik och socialpolitik blir alltså att kommunerna inte har råd att bygga ut barnomsorgen på det sätt som de borde göra. Nu anser vpk att det inte räcker med dessa 100 000 nya barndaghemsplatser på fem år. För två år sedan talade man ju om att det behövdes 450 000 platser. Utbyggnadsbehovet är därför mycket större än vad det talas om här. För att kunna förverkliga beslutet om 100 000 nya platser och, som jag hoppas, en ännu större utbyggnad, måste kommunerna få pengar. Statsmakterna måste också lagstifta om en garanterad utbyggnad, så att inte barnomsorgen förfuskas ytterligare under ett antal år liksom det har skett hittills. För att något beröra frågan om koncentrationen inom näringslivet har vänsterpartiet kommunisterna aldrig gått med på någon centralisering och koncentration, utan alldeles tvärtom. Vi förespråkar också en helt annan politik och en helt annan samhällsplanering —en planerad industripolitik med satsningar på bl.a. statliga basindustrier. Men det är en annan debatt. Effekterna av den politik som övriga partier har medverkat till har blivit att vi har fått en koncentration inom näringslivet och bostadsområden med människor som inte fungerar. Det är i det sammanhanget som det otroligt stora behovet av att bygga ut barnomsorgen kommer in i bilden.
Herr talman! Nej, Inga Lantz, frågan om hur vi planerar samhället är intimt förknippad med hur vi skall ordna det med barnens och familjernas trygghet. Men det har blivit ett sektoriserat resonemang under senare år, där man inte sett på helheten. Och, Inga Lantz, vpk har här i riksdagen varit med om att anta regionala planer, som har byggt på en ökad koncentration. Samma sak gäller Göran Karlsson. Det går inte att skylla på det kapitalistiska samhället. Också Göran Karlsson har varit med om att fatta beslut om den utveckling i samhället som har lett till en mycket stark koncentration. Jag noterar att varken Inga Lantz eller Göran Karlsson tar upp frågan om att verkligen se till att befintliga daghemsplatser utnyttjas, när så många väntar på en plats. Ni har bara diskuterat en utbyggnad av daghemsplatser. Göran Karlsson talade också om tiden efter 1981. När vi antog progammet om dessa 100 000 daghemsplatser uttalade riksdagen enhälligt att målsättningen under tioårsperioden skulle vara att alla barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar skulle få möjlighet till en daghemsplats. Det är den andra etapp som vi har börjat arbeta med och som jag hoppas vi så småningom kommer att lägga fram en plan för. Sedan återkommer Göran Karlsson till detta med egenavgifterna. Jag hänvisar än en gång till den skatteberedning som arbetar med den frågan.

Herr talman! Gabriel Romanus har tidigare gått igenom utskottsbetänkandet i vad gäller de frågor där det har avgivits reservationer, och det finns ingen anledning för mig att här upprepa hans argument. Jag instämmer i vad han sade. Inte heller har jag för avsikt att gå in i den debatt om barnomsorgens utbyggnad som har pågått här. Jag vill bara lämna en liten information. Det är så att vi i jämställdhetskommittén ofta har haft anledning att syssla med dessa frågor. Det ligger ju i vårt intresse att barnomsorgens utbyggnad fullföljs. Vi har också hela tiden arbetat för det. Och jag tänker här på något som Inga Lantz sade i ett tidigare inlägg, nämligen att det ofta sägs i debatten att det är för dyrt att bygga ut barnomsorgen. Utan att vilja förringa de problem som kommunerna har att brottas med när det gäller att förverkliga den uppställda målsättningen vill jag säga, att också jag upplever att det argumentet används litet för lättvindigt. Vi vill bidra till att bringa litet reda i den debatten. Och det har vi försökt göra genom ett uppdrag vi har lagt ut till kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet, där en forskargrupp skall analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av samhällets barnomsorg. Det gäller då konsekvenserna i vid mening, inte bara de rent kommunalekonomiska konsekvenserna utan vad det i olika avseenden innebär att bygga ut eller inte bygga ut. Den analysen plus annat material kommer att redovisas vid ett seminarium som Jämställdhetskommitten planerar att hålla i oktober i år. Jag vet inte vad analysen kommer att ge, men uppdraget är givet och vi får se vad arbetet i gruppen kommer att leda fram till. I varje fall hoppas jag att analysen skall kunna medverka till att hyfsa debatten. Sedan hade jag tänkt att i huvudsak begränsa mig till att tala om invandrarbarnen och hemspråket. Nu har Gabriel Romanus ganska utförligt behandlat även den frågan i sitt inlägg, men eftersom det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat vill jag ändå belysa frågan litet. Språket är den viktigaste grunden för varje människas identitet. Barns tidiga språkinlärning sker via överföring av kunskaper — och samtidigt känslor — från föräldrarna till barnen, främst från mor till barn. Vi talar ju om modersmål. Barnens inlärning av ord för känslomässiga upplevelser sker via själva upplevelserna. Det är bara modersmålet man lär på detta sätt. Alla senare inlärda språk lär man på intellektuell väg, alltså utan denna ständiga koppling till känslomässiga upplevelser. Det är också därför bara på modersmålet som man har uttryck för och kan ge uttryck åt känslans nyanser. En samisk mamma — alltså en mamma med samiska som språk — uttryckte det så här: ”Det känns liksom kallare att tala svenska med barnen.” Så är det nog också för många andra. Det är också bara från ett väl utvecklat modersmål som man kan lära ett annat språk ordentligt. Detta är en kunskap som vi så småningom har fått acceptera när det gäller de många invandrarbarnen i Sverige. Vi trodde — och jag vill gärna säga att vi gjorde det i största välmening — att det bästa för invandrarbarnen var att så snabbt som möjligt smälta in i vårt samhälle via vårt språk, så att de integrerades helt i skolan och kamratgänget. Och vi trodde att detta skulle gå snabbare om de så snart som möjligt glömde sitt eget hemspråk. Då skulle de slippa kluvenheten, trodde vi. Nu vet vi bättre. Alla undersökningar visar nämligen att de barn som inte har ett väl utvecklat modersmål får bristfälliga kunskaper också i svenska. Gabriel Romanus redogjorde för vad som står i utskottsbetänkandet om resultatet av den utvärdering som socialstyrelsen nyligen gjort om hemspråksträningen. Jag behöver inte här upprepa vad han sade. Men det är alltså de grundliga kunskaperna i modersmålet som gör att man sedan kan lära ett annat språk nyanserat. Detta är en bitter erfarenhet som vi har fått göra, bitter för invandrarfamiljerna och deras barn, men jag tror också bitter för det svenska samhället. Bristen på en klar språklig identitet i sitt eget modersmål leder till att barnen känner sig rotlösa och osäkra, och detta bäddar för problem i framtiden. Jag kan där helt instämma i socialministerns bedömning att det inte är nu som vi har de stora problemen med invandrarna, utan de problemen — som beror på våra underlåtenhetssynder — kommer vi att få möta under år som stundar. I invandrarverkets styrelse, där jag sitter med, har vi haft anledning att diskutera dessa frågor flera gånger och försöka åstadkomma förbättringar. Det beslut om hemspråksträning i förskolan och hemspråksundervisning i skolan som vi här fattade 1976 och som trädde i kraft den 1 juli 1977 är kanske det viktigaste beslut vi har fattat här i landet sedan Sverige övergick från att vara ett kulturellt och språkligt homogent land till att vara och förbli ett flerkulturellt och flerspråkigt land. Vi har i dag 65 000 invandrarbarn i förskoleåldern. Därtill kommer ett stort antal barn som har andra modersmål än svenska men inte står upptagna som invandrarbarn därför att deras föräldrar har erhållit svenskt medborgarskap. Antalet barn är alltså ganska stort. Och för alla de barnen innebär det fattade beslutet att statsbidrag utgår med 1 900 kr. per år och sexåring som deltar i hemspråksträning i förskola eller familjedaghem. Den träningen är frivillig och pågår ca fyra timmar i veckan. Men det är för sent att börja vid sex års ålder. Om inte aktiva åtgärder har vidtagits före den tidpunkten är det svårt att utveckla hemspråket. Alla berörda parter är överens om att det är den tidiga språkinlärningen som är den viktigaste. Troligen är den t.o.m. viktigare än hemspråksundervisningen i grundskolan. Jag kan här fortsätta det citerande som Gabriel Romanus ägnade sig åt när det gäller vad som framkom vid den hearing i socialutskottet som tidigare nämnts. Då sade Kjell Öberg att vi sannolikt borde gå från sju månader till ett, två eller tre år och utveckla språket underifrån, inte som hemspråksträning i systematisk och metodisk mening utan som ett sätt att eliminera vad många specialister har kallat för språkdränkning. Vi kanske skulle ha gått den vägen i stället för att börja i skolan. I denna fråga har väckts två motioner, som utskottet har behandlat. Den ena motionen har väckts av Ulla Tillander, där jag själv är en av medmotionärerna, och den andra av Mats Hellström. Den motion som Inga Lantz talade om tidigare har däremot inte behandlats i vårt utskott utan i ett annat. I bägge motionerna krävs åtgärder som avser att ge invandrarbarnen en tidigare språkförståelse. Yrkandena är något olika, men syftet är detsamma. Nu är det inte säkert att det är en utbyggnad av den regelrätta hemspråksträningen som ger det bästa resultatet. Andra metoder kan kanske ge bättre effekt: mer tvåspråkig personal, enspråkiga syskongrupper och öppen förskola dit föräldrarna får komma med sina barn för kontakt. Jag tror att det behövs rätt mycket fantasi. Det gäller inte bara timmar och vissa lärare utan också hur man kan skapa den bästa kontakten med barnen, förbindelser mellan barnen och personer som kan deras språk och som har möjlighet att upprätthålla kontakten på modersmålet samt självfallet också kan utveckla språket. Det behövs fantasi och medvetenhet om vilka konsekvenserna blir, om vi försummar detta. Utskottet har också framhållit att det är en viktig fråga. Vi har sagt att det finns anledning att snarast överväga vilka insatser som ytterligare kan göras för att förbättra möjligheterna att få till stånd en utökad hemspråksträning. Jag vill säga att det inte bara gäller hemspråksträningen, utan hela hemspråksproblematiken bör i så fall belysas. Det har också understrukits att åtgärder behöver vidtas skyndsamt, och jag vet att det finns stor förståelse för detta. Socialministern har också framhållit här i dag att han är beredd att ta itu med denna fråga, och jag är övertygad om att han kommer att göra det. Efter de inlägg som gjorts kan det verka som om det i vårt land vore katastrofala förhållanden på det här området, men innan jag slutar vill jag säga att det faktiskt inte finns något annat invandrarland i Europa som har genomfört sådana här reformer. I och för sig ligger vi därför bättre till än andra länder som har invandrarproblematik. Detta ger oss emellertid ingen anledning att slå oss till ro, då det nog finns möjligheter att inom rimliga ekonomiska ramar förbättra situationen för invandrarbarnen i förskolan.

Herr talman! Vid något tillfälle har frågan om föräldrautbildningen varit uppe till behandling. Jag tror att bl.a. Inga Lantz nämnde detta. Eftersom jag motionerade och vid tillfället i fråga medverkade till att det sändes en skrivelse till den dåvarande regeringen, som resulterade i att Grethe Lundblad blev ordförande i en utredning, vill jag gärna passa på att säga att ärendet ändå gått framåt. Vi får hoppas att det så småningom skall komma ut någonting värdefullt i denna, enligt min mening, mycket viktiga fråga. Jag skall inledningsvis beröra tre frågor på alkoholoch narkotikaområdet som inte så mycket berörs i detta betänkande och som inte heller är så kontroversiella i år. Dels väntar vi att socialutredningens förslag skall föranleda en proposition under nästa år, dels har ju regeringen nyss lagt fram en proposition i narkotikafrågan. Dessutom har socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor just börjat sitt arbete. Vi märker i detta betänkande, liksom i skatteutskottets, att man generöst lämnar över frågorna till den här nämnden. Man bör kanske till en början konstatera att alkoholpolitiken alltmer skjuts över till den sociala sidan. Det var ju socialdepartementet som lämnade propositionen om alkoholpolitiken, och det är nu socialstyrelsen som är värd för den här alkoholpolitiska nämnden. Det blir väl också alltmer socialutskottet som kommer att behandla alkoholpolitiska frågor. Nämnden i socialstyrelsen är sammansatt av så gott som alla folkrörelser i det här landet. När Bror Rexed, som då fortfarande var chef för socialstyrelsen, hälsade oss välkomna sade han: Det är svårt att komma till enighet i de här frågorna, men om ni blir eniga så är det väl svårt för någon att gå emot er. Jag tror att man skall upprepa då och då de mål som uppställdes för alkoholpolitiken. Det sägs att det gäller att begränsa den totala alltför höga alkoholkonsumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket. Vi vet från statistiska undersökningar och andra vetenskapliga undersökningar att här finns ett samband, även om man självfallet inte skall göra det sambandet helt mekaniskt, mellan konsumtionen och missbruk och skador. Från socialdemokratiskt håll väckte vi när den alkoholpolitiska propositionen framlades en ganska omfattande motion, och vi begärde då att få 100 miljoner under en treårsperiod för att göra en starkare satsning. Detta sammanfattades i nio punkter, men de avslogs. Vi kom inte fram. Men det har sagts vid något tillfälle att politiker måste ha tålamod, så vi kommer väl att fortsätta med detta arbete. En del frågor kommer säkert att tas upp i den alkoholpolitiska nämnden. En av de första frågorna vi behandlade gällde arbetslivet och hur arbetsmarknadens parter skall kunna engageras, så att man kan komma till rätta med frågan som gäller alkohol och arbetsliv. Dess bättre, herr talman, är det ju på det sättet att arbetstagarorganisationerna är villiga att gå in i det här jobbet, och det tycker jag är en förutsättning. Det fanns en annan formulering som återkommer i utskottsbehandlingen och som är tagen från en motion av bl.a. Åke Wictorsson. Den gäller de alkoholfria nöjesmiljöerna, en konkurrent till restaurangdansen. Motionen har också skickats över till den här nämnden. Vi har redan diskuterat detta och vi kommer att ta kontakt med de lokalägande organisationerna som då är Folkets hus, bygdegårdarna och Vår gård. Vi vet att vi nu kommer att få en proposition gällande förbud mot alkoholreklam. Vi kan alltså säga att vi arbetar vidare på den motion som väckts från socialdemokratiskt håll, och jag hoppas att vi kan nå enighet på olika håll beträffande det förslaget och även andra förslag som kan komma fram. I de här utskottsutlåtandet har vi centralt från socialdemokratiskt håll fört fram tre krav. Vi har en gruppmotion som vill säkerställa bosättningslånens sociala funktion, och vi har en utskottsmotion där vi vill ge de dövblinda ytterligare 262 000 kr., så att de kan ge ut sin tidning Nuet. I en tredje motion vill vi spara 1,5 miljoner åt socialministern till andra ändamål. Av diskussionen här har vi erfarit att den borgerliga majoriteten i utskottet har gått med på en kompromiss när det gäller de dövblinda, och vi har alltså lyckats få fram 200 000 kr. extra. Vi hoppas att den här tidningen kan ges ut även om vi inte fått fram de 262 000 som begärts. Dessutom har jag varit med och väckt en motion, nr 1136, tillsammans med socialdemokraterna på Bohusbänken, vilken ägnas stor uppmärksamhet i utskottets skrivning. Det har blivit en välvillig skrivning, som det heter. Det gällde informationen till de döva och blinda. Vi har sedan denna motion väcktes fått skrivelser från andra handikapporganisationer som ställde sig bakom dessa krav. Nu hoppas vi att utskottets skrivning skall leda till resultat och att regeringen beaktar skrivningens innehåll. Herr talman! Ibland får man igenom saker och ting, och ibland får man det inte. Bosättningslånen är en sådan fråga där det har gått sämre. Vi vet att många unga familjer har ekonomiska svårigheter. Vi vet att det kan vara besvärligt med bostad och att det kan vara besvärligt med arbete. Vi har en ungdomsarbetslöshet som oroar oss oerhört. En gång infördes bosättningslånen som en del av familjepolitiken. Man menade att lånen också skulle ha en social syftning. Man ville slå vakt om familjen. Nu hör man mycket ofta från de borgerligas sida att ”vi vill slå vakt om familjen”. Men vad gör man med bosättningslånen i det här läget? Det mest remarkabla är att man med ett enda penndrag höjer räntan från 8,25 26 till 12 ?0. Därigenom blir det kanske lättare att få ett sådant här lån. Man behöver inte ställa säkerhet, och det är litet generösare återbetalningsvillkor. Men faktum är nog, herr talman, att det kunde man ordna på annat håll. Det kunde lämnas en garanti från kommunen eller samhället i övrigt. Behöver man verkligen ha hela denna organisation, när man egentligen inte gör någonting ekonomiskt, utan höjer räntan till vanlig bankräntenivå? Dessutom har man sänkt inkomstgränsen för rätt till bosättningslån till 75 000 kr. Vi har inte gått emot det. Men jag vill gärna skicka med en hälsning till socialministern att den här regeln bör ses över år efter år. Det pågår ändå en inflation, och det är många som befinner sig på den här gränsen. De fall där två makar förtjänar 75 000 är ganska många. Nu har man ont om pengar. Det gick ut en skrivelse som gjorde att många kom och sökte lån, och då visade det sig att det var svårare att få sådana lån. Det uppstod en balans. Man begärde från riksgäldskontoret 50 milj.kr. och man fick 20 miljoner. Då hade man inte annat att göra än att sätta ett normalbelopp, dock inte på 8 000 kr. när det finns beslut på 10 000 — lån på 10 000 får man bara i absoluta undantagsfall. Praxis är 8 000 och lägre, och det beror på att man inte har pengar. Jag tycker att det i någon mån är att lura människor att ha sådana här gränser, som faktiskt ändras snarast på administrativ väg. Vi har också begärt — vi sluter där upp bakom riksgäldskontoret — att man skall ha varit kyrkobokförd på samma ställe under tre månader för att få bosättningslån. Villkoret är nu sex månader. Där har den borgerliga majoriteten också gått emot oss. Men jag menar, herr talman, att den viktigaste frågan på denna punkt är räntan. Att i ett penndrag höja räntan från litet över 8 0 till 12 "6 är ändå att urholka fördelarna med de här lånen. Nu vet vi inte hur det går. Det talas om att det blir köer, men det vet vi inte. Jag hörde med socialbyrån hemma i Kungälv i dag på förmiddagen, och där säger man: Ja, unga människor frågar oss, och vi meddelar dem de nya bestämmelserna. Det medför att de i stort sett inte söker lån. Det kanske inte blir några köer därför att folk inte tycker det är meningsfullt att söka. Håller bosättningslånen, som har varit av så stort värde för många, på att rasa ihop? Här måste vi se upp, och det har vi gjort på socialdemokratiskt håll. Det tredje kravet från oss var att man skulle spara 1,5 miljoner inom det område som gäller ungdomsvårdsskolorna och det s.k. Skåneprojektet, där socialministern och regeringen har begärt anslag för hela året men tänker dela upp det i perioder. Man har begärt 3,7 milj.kr., men det sägs att 2,2 miljoner går åt, så det blir pengar över där. Regeringen är alltså ute för att spara pengar, och bosättningslånen hotar att bli för dyra. I går, herr talman, avlyssnade vi en debatt här mellan skatteutskottets ordförande Erik Wärnberg och bland andra statsrådet Staffan Burenstam Linder. Då gällde frågan att ge lättnader med ca 35 milj.kr. åt tipparna i det här landet, och nu vill man ta 19 milj.kr. från bosättningslånen till unga människor som behöver stöd till sin familjebildning. Jag satt också och lyssnade på statsrådet Troedsson när hon talade för att det måste finnas en skattepolitisk helhetssyn. Jag undrar om detta är en sådan helhetssyn, när man ger till tipparna men tar från barnfamiljerna. När det gäller de 1,5 miljoner kronorna för Skåneprojektet kan jag, herr talman, inte underlåta att till sist uttrycka en försiktig undran varför propositionen är så oklart skriven. Varför säger man inte rent ut, utan försöker gömma dessa pengar? Men vi har alltså nu hittat dem, och vi kommer också, herr talman, att använda dem. Vi har nyss väckt en motion som gäller narkotikafrågorna och tänker öka antalet platser vid behandlingshemmen i det avseendet.

Herr talman! Evert Svensson talade i slutet av sitt anförande om två socialdemokratiska reservationer, dels den som gäller bosättningslånen, dels den som gäller försöksverksamheten på det sociala området. Han talade för en helhetssyn och menade att socialdemokraterna vill spara 1,2 milj.kr. på försöksverksamheten med sociala frågor och öka anslagen till bosättningslån —- detta som ett uttryck för en sådan helhetssyn. Vad är det som har hänt med bosättningslånen? Jo, läget är att alla de som har en inkomst under 75 000 kr. och som uppfyller lånevillkoren får låna. De kan möjligen riskera att få vänta en viss tid, men de får sedan lån. Dessutom får de i stället för 10 000 kr. låna bara 8 000 kr. till sin bosättning. Vidare finns den risken för de par som inte är gifta och som inte har gemensamt kontrakt på sin lägenhet att de måste vänta tills de varit kyrkobokförda för lägenheten i sex månader i stället för i tre månader innan de kan få lånet — om de inte kan ordna ett gemensamt kontrakt, vilket naturligtvis är att rekommendera från många synpunkter. Dessutom höjs räntan med inte fullt 4 26, varför årsräntan på 8 000 kr. blir ungefär 320 kr. högre — men det beloppet är liksom alla andra räntor ett avdragsgillt belopp. Det är den försämringen det gäller, dvs. det kan bli fråga om en tia i månaden, om de har 50 procents marginalskatt. Det kan inte sägas vara någon allvarlig social försämring, att unga människor som sätter bo bara får låna 8 000 kr. till möbler, om de tjänar upp till 75 000 kr.? Att de som tjänar över 75 000 kr. får klara sin bosättning själva är heller inte så allvarligt. Men socialdemokraterna tycker att det är viktigare att ta bort den där miljonen från försöksverksamheten på det sociala området och i stället lägga den som en höjning till bosättningslånen. Vi hade ju en debatt om detta alldeles nyligen i samband med tilläggsbudgeten för i år så jag skall inte argumentera ytterligare. Jag vill bara notera vad socialdemokraternas ståndpunkt innebär. Men jag vill också citera vad utskottet säger: ”Utskottet förutsätter att lånebestämmelserna tillämpas så att exempelvis handikappade — även ensamstående — som uppfyller lånevillkoren kan få lån utan onödigt dröjsmål.” De sociala hänsynen är således tillgodosedda. Vad det här gäller är vanliga ungdomar som riskerar att bara få låna 8 000 i stället för 10 000 kr. till sin bosättning, att få betala en tia i månaden i högre ränta för detta lån och kanske att få vänta i tre månader innan de får lånet. Är det någonting att bråka om och klaga över, i en tid när vi är överens om att vi måste ta det viktigaste först, att vi måste prioritera, Som det heter med ett fult ord? Att ta det viktigaste först, det är väl att låta sådana här saker vänta och i stället satsa på angelägna frågor, som t.ex. försöksverksamhet på det sociala området?
Herr talman! Gabriel Romanus talar som om han ville yrka avslag när det gäller hela anslaget till bosättningslån. Men varför skall man över huvud taget ha det, när det rör sig om så små kostnader och det gör så litet också på kostnaderna för räntan? Jag tycker att det är ganska egendomligt att man i samband med bosättningslån som skall hjälpa unga människor först sätter en relativt låg ränta på 8 96 och sedan plötsligt höjer den med 4 96. För att man vid riksgäldskontoret skall kunna klara den ekonomiska situationen höjer man, nästan på administrativ väg, dessutom det tak som det här är fråga om till 8 000 kr. Inflationen borde ju ha gjort att man i stället vidtagit åtgärder åt motsatt håll. Jag tycker att man i den här frågan går i felaktig riktning. Sedan kan väl sägas att sparandet med 1,5 miljoner hör dåligt samman med frågan om det här anslaget. Jag har för min del inte blandat ihop dessa anslag särskilt mycket. Det här kostar 19 milj.kr. Frågan om sparandet med 1,5 miljoner har vi redan tagit upp i en motion. Dessa pengar vill vi lägga på andra saker, nämligen narkotikafrågan.
Herr talman! Nu frågar Evert Svensson varför man över huvud taget skall ha bosättningslån. Han antyder att det skulle vara onödigt. Men det är ju ändå en skillnad mellan att få låna noll kronor och 8 000. Den skillnaden kan ju vara väsentlig när man skall sätta bo och har begränsade inkomster. Jag undrar varför det skulle vara så olyckligt om man inte fick låna dessa 10 000 kr. Man kan väl ändå få så pass mycket möbler för 8 000 kr. att man kan dra sig fram ett slag? Vi måste ju bestämma oss för vad som är angeläget och vad som inte är det. Jag kopplar ihop de här två anslagen därför att de ligger inom socialbudgeten och därför att Evert Svensson talade om dem i nästan samma andetag. Det kan kanske vara ursäktligt om jag inte blandar in Tipstjänst, som avhandlades i går. Jag kopplar ihop de här två frågorna, eftersom socialdemokraterna har föreslagit nedskärning när det gäller försöksverksamheten inom det sociala området och ökning när det gäller bosättningslånet. Jag kan inte inse att det skulle innebära ett allvarligt socialt problem om dessa ungdomar får låna bara 8 000 kr. Om de inte fick låna alls, skulle det däremot vara en väsentlig försämring. När det nu är ont om pengar så att vi måste sätta det viktigaste främst, då skall man inte bara prata om det. Man skall ta konsekvenserna i stället för att — som socialdemokraterna här har gjort —ta chansen att gå ut och göra sig populär bland dem som vill låna, genom att utlova ytterligare 2 000 kr. och genom att lova 10 kr. lägre ränta i månaden. Jag tror inte att det gör så mycket om räntan kostar 10 kr. mer i månaden. Det väsentliga är att de får lånet, så att de kan skaffa sig de saker som behövs. Tycker verkligen Evert Svensson att det är ett allvarligt socialt problem att de bara får låna 8 000 i stället för 10 000 kr. när de skall sätta bo? Borde de inte trots allt kunna bära detta i dagens situation? Herr talman! Man kan naturligtvis bära mycket, men jag tycker att förslaget går i fel riktning. Man kan säga att denna fråga inte är riksdagens största under denna period, men den är ett tecken på i vilken riktning regeringen ämnar föra socialpolitiken. Gabriel Romanus vet lika väl som jag att de unga människorna har det besvärligt. De har det besvärligt med bostad. De har det besvärligt med arbete. Och framför allt har de ekonomiska bekymmer. Det har vi fått veta genomolika statistiska undersökningar. Att då göra det sämre för dem tycker jag är att använda sin politiska makt på fel sätt. Gabriel Romanus argumenterade faktiskt från början så att man fick uppfattningen att han menade att man kunde upphöra med att bevilja bostättningslån. Jag har naturligtvis inte sagt det. Återigen, herr talman, vill jag säga att den stora frågan i detta avseende är räntehöjningen.

Herr talman! Låt mig på en gång och rakt på sak säga: Jag anser det vara en skandal hur de alkoholberoendes problem behandlas här i riksdagen. Från vpk är vi skarpt missnöjda också med dagens behandling. Det är bra märkligt detta. När riksdagen diskuterade mellanölet — då anordnade man alldeles speciella heldagsdebatter enbart för att ägna sig åt denna enda ölsort. Häromdagen skulle man prata om rätten att brygga maskrosvin och möjligheten att servera klass II i företagsmatsalar. Och givetvis ägnades en alldeles särskild debatt och ett alldeles särskilt utskottsbetänkande åt detta tydligen ytterst centrala rikspolitiska tema. Men när sedan behandlingen av de alkoholberoende kommer upp — då har man inte tid med någon särskild debatt. Då är det inte tal om att skriva några utförliga och genomtänkta utskottsbetänkanden. Då blandar man ihop alkoholfrågan med en mängd helt anskilda socialpolitiska frågor. Man dränker den bland tjoget motioner och äskanden av de mest skiljaktiga slag. Debatten blir med andra ord fullständigt oöverskådlig och sammanhangslös. Och i denna sammanhangslöshet tror man det skall gå att föra en meningsfylld diskussion om riksdagens och politikernas ansvar mot de hundratusentals alkoholberoende i detta land. Man stuvar t.o.m. in alkoholproblemet under debattrubriken Familjepolitik m.m. Det förefaller mig, herr talman, något dunkelt att de alkoholberoendes problematik skulle höra till familjepolitiken. Men den kanske inte gör det. Den kanske hör till det som här kallas ”m.m.”. Det är typiskt. Det är synen på de alkoholberoende och utslagna: de tillhör kategorin ”m.m.”, när det kommer till debatt. De politiskt oppositionella bland chilenarna brukar ibland sjunga en samhällskritisk visa av Victor Jara, La batea—diskbaljan. Den handlar om hur samhällsproblemen befinner sig i en balja. I den vispar de etablerade politikerna då och då runt. Och sedan blir allt som förr. I dag har man stoppat ner de alkoholberoendes problematik i en stor balja tillsammans med mängder av andra helt olikartade frågor. Och så vispar man runt i den och tror att man bedriver samhällelig politik. Denna märkliga behandlingsordning förvandlar dagens socialpolitiska debatt till en den sociala likgiltighetens diskbalja — una batea de ignorancia social, som chilenarna skulle säga. Och denna skrämmande likgiltighet, herr talman, lyser också skarpt i ögonen i utskottets betänkande. Där hänvisar man till allt utredande och alla studier som byråkratin ägnar sig åt och har ägnat sig åt, och det görs till ett motiv för att politikerna skall låta bli att blanda sig i saken på dess nuvarande ståndpunkt. Det är, menar jag, ganska fruktansvärt. Här växer antalet alkoholberoende. Här ökar den sociala utslagningen och utstötningen som en direkt följd av den ekonomiska krisen. Här blir de socialpsykologiska bakgrunderna till enskilda människors alkoholberoende alltmer komplicerade och svårbehandlade. Här finns minst 300 000 människor som är i omedelbart behov av behandling. Här finns några fattiga hundratal platser, som kan erbjuda en åtminstone någorlunda meningsfullt inriktad behandling. Och i detta läge är hänvisningar till en massa byråkratiska, interna åtgärder det som man bjuder. Skall man, frågar jag mig, som vald förtroendeman gå ut till de alkoholberoende med en lunta oöverskådliga, oläsliga och till sitt innehåll dessutom skäligen förvirrade papper och texter och säga: Här har ni hjälp för era problem, här är bot för ångesten, här kan ni sätta er och läsa och behandla er själva! Jag vill fråga: När skall politikerna skaffa sig insyn i den apparat som så länge uppvisat sin totala inkompetens inför alkoholismens problem? När skall riksdagen ta sitt ansvar? Jag har ställt frågan flera gånger förr här i kammaren i skilda sammanhang — och från ansvariga och ledande politiker har jag som vanligt intet svar bekommit. Jag tror det har sina bestämda orsaker. En sak blir nämligen allt tydligare. Svensk alkoholpolitik är ett jättelikt fiasko. Den har inte åstadkommit någonting. Alkoholproblemet har i stället blivit värre och mer komplicerat. Den ekonomiska kris som nu breder ut sig i det kapitalistiska Sverige inför ögonen på maktlösa och undflyende politiker —- driver på en social utstötningsprocess, som kraftigt förvärrar läget. Alkoholen blir opium mot social ångest, mot personliga bekymmer, mot otrygghet. Varför misslyckas alkoholpolitiken? Ja, det finns många olika skäl. Svensk alkoholpolitik har varit avpolitiserad på eu mycket märkligt sätt. Den har nästan aldrig satts i samband med samhälleliga faktorer och tillstånd. Utslagning och utstötning har aldrig diskuterats som samhälleliga fenomen.

För anhängarna till det bestående, för de etablerade politikerna, är en sådan diskussion farlig. De föredrar att förvandla alkoholismen mer eller mindre till ett moraliskt problem, till något som har sitt upphov hos individen. Därför har vi denna vidriga samhälleliga attityd till alkoholproblematiken. Moralism och fördömande och social utstötning blandas med falskt medlidande och välgörenhetstänkande — det är fult att supa och det är så synd om de stackarna som är svaga nog att inte kunna låta bli. Och, herr talman, när man inte förstår, att missbruk har sin rot i en djupgående social neuros, då blir det naturligt att moralisera över drickandet och att vägra diskutera den sociala frigörelsen för dem som dricker. Social utstötning och administrativt tvång blir då representativa uttryck för statsapparatens hållning. Det finns skäl att i dag varna för de tendenser som håller på att bryta in i alkoholpolitiken. När den ekonomiska krisen ökar den sociala utstötningen i samhället, då uppstår ett behov att dölja detta samband. När alkoholproblematiken växer vårdapparaten över huvudet — då uppstår lätt en stämning för ökat tvång, ökad repression och ökad intolerans mot de utslagna. Det är det vi ser exempel på, när nu medicinska forskare söker förklara alkoholism som betingad av biologisk ärftlighet. Det är det vi ser exempel på, när en enskild vårdinstitution startar en kampanj för att utsträcka barnavårdslagens befogenhet till tvångsomhändertagande till att omfatta medborgare ända upp till 23 års ålder. Det är i detta farliga läge politikerna måste ta sitt ansvar och inte krypa undan. Det är nu vi måste ha en djupgående diskussion om alkoholismen som samhälleligt problem. Det är därför vänsterpartiet kommunisterna lagt fram sin motion med krav på helt nya riktlinjer för alkoholpolitiken. Den gamla politiken är uppenbart bankrutt. Den måste äntligen förpassas till historiens skräpkammare. Alkoholberoende är ett resultat av utstötning och socialt förtryck. Man kan aldrig bekämpa socialt förtryck genom ökat tvång mot de förtryckta. Därför anser vi att tvångsomhändertaganden och tvångsvård skall bort. Den nedsättande registreringen av alkoholberoende skall avskaffas. Behandling av alkoholberoende skall ses som en social frigörelsekamp. Demokratiska och frigörande behandlingsformer, som gör upp med de gamla torkarna, med de gamla auktoritära institutionerna, är därför nödvändiga. De alkoholberoendes frigörelsekamp är en del av de arbetandes stora sociala frigörelse, av deras klasskamp. Att ägna de frigörande och frihetliga behandlingsformerna uppmärksamhet är nödvändigt inte bara på grund av att hela den gamla alkoholpolitiken måste förkastas. Det är dessutom nödvändigt därför att anhängarna av tvång och repressiva metoder tyvärr f. n. tenderar att vinna ökat insteg. Det är slutligen nödvändigt därför att utvecklingen av behandlingsformerna, den praktiska, konkreta utformningen, över huvud inte tycks ha blivit föremål för någon politisk diskussion. I brist på någon verklig linje i samhällets politik har det växt fram en flora av behandlingsformer, i vilken det finns en rad tvivelaktiga inslag. Det gäller alltså även de frihetligt inriktade behandlingsformer, vilka i och för sig och i grunden på ett riktigt sätt skiljer sig från de traditionella och auktoritära. Det har uppstått något som man i dagligt tal brukar kalla terapisvängen — verksamheter i stiftelsers eller kommuners regi, som utan egentlig offentlig insyn godtyckligt tillämpar bristfälliga behandlingsmetoder. Också de moderna behandlingskollektiv som finns är alltför ofta av den karaktären att de befrämjar inåtvändhet, brist på verklighetskontakt, social slutenhet och beroende av institutionens skydd. Detta befrämjar inte den sociala eller personliga frigörelsen. Alltför ofta är en del nya behandlingsinstitutioner tillämpare av ytliga, amerikaniserade former av psykoterapi. Det är inte bara så att metoderna ibland står i konflikt med kritiskt förnuft och seriös vetenskap. De bedrivs dessutom ibland av otillräckligt utbildade människor, som saknar den grundval som krävs för att riktigt och fruktbart behandla djupa, mångåriga neuroser. Alltför ofta stöter man på exempel på sådana oansvariga behandlingssätt. Det förekommer att djupt neurotiska behandlingsfall t.ex. aldrig blir föremål för systematisk anamnes, någon verklig faktaupptagning, eller medveten planmässig analys. De utlämnas i stället åt ytlig, mållös samtalsterapi, där psykologiska schabloner får ersätta sakkunnig behandling. Alltför ofta finner man också att behandlingen hänsynslöst river i människors själsliv utan att dessförinnan ha noggrant analyserat vari den behandlades problem egentligen består. Man utsätter folk för avtäckande terapi utan att sedan följa upp behandlingen tillräckligt. En ansvarslös hantering av detta slag kan förvärra den behandlades tillstånd. Det finns fall där detta har lett till akuta psykoser eller självmord. Det får inte bli så i denna farliga samhälleliga situation att moderna och frigörande behandlingsformer utvecklas till ett slags lekstuga för halvutbildade psykologer, för ett experimenterande med människor, eller för tillämpning av suspekta terapimetoder eller kufiska filosofier. Den stora fara som ligger häri är nämligen att de anti-auktoritära, frihetliga behandlingsformer som här så oerhört väl behövs kan komma i vanrykte, om de hamnar i sidospår och förfaller. Detta kommer bara att gynna dem som är förespråkare för tvångsmetoder mot de utslagna. Det är, herr talman, enligt vår mening dags för en grundläggande ansvarig diskussion om dessa ting. Politikerna måste äntligen sluta gömma sig bakom högar av utredningsmaterial. De måste sluta lita enbart på byråkrater och självutnämnda experter i institutionernas och terapiverksamhetens ofta slutna små världar. Vi är skyldiga alkoholproblematikerna ett ansvarigt beteende, skyldiga att erbjuda en frigörande behandling på genomtänkt, vetenskaplig och verklighetsbetonad grund. Riksdagen borde äntligen avsätta tid till en grundlig debatt om de hundratusentals utslagnas och alkoholberoendes situation och behandling. Jag yrkar bifall till de yrkanden om nya riktlinjer för alkoholpolitiken som har framlagts i vänsterpartiet kommunisternas motion nr 1510.

Herr talman! Jag blev onekligen något förvånad över Göran Karlssons yttrande om hur bedrövligt det är ställt i det kapitalistiska samhälle som han tvingas leva i. Det är tydligen så att vi från ett blandekonomiskt samhälle helt plötsligt har gått över till ett kapitalistiskt samhälle. Men det beror kanske på vem som administrerar det. Kan det vara så att när socialdemokraterna gjorde det gick det bra, men nu går det inte längre bra? Man ställer sig onekligen frågan: Varför har socialdemokraterna då inte under 44 år försökt förvandla det här kapitalistiska samhället? I det betänkande som vi nu behandlar skall jag företrädesvis uppehålla mig vid åtgärderna för de handikappade. Någon form av handikapp får de flesta av oss under sitt liv. Rörelsehindrade är 25 000 barn och ungdomar under 16 år och 500 000 vuxna mellan 16 och 64 år samt 360 000 äldre över 64 år. Varje år tillkommer det 3 000 yrkesskadade och 2 000 trafikskadade med bestående handikapp. Till detta kommer 16 000 synskadade, 650 000 hörselskadade samt över 50 000 med fysiska handikapp av andra slag samt alla de som är psykiskt handikappade. Ett bra samhälle skall vara ett samhälle med samma möjligheter för alla människor. Trots att det har gått framåt är vi fortfarande långt från målet, som innebär att de handikappade skall ha samma rättigheter och möjligheter att välja sitt livs utformning. Detta gäller inom utbildning, arbete, kultur, fritidssysselsättning, bostäder och kommunikationer. Den viktigaste strävan måste vara att inom alla områden söka intregrera och inte särbehandla de handikappade samt att i planeringen inom alla sektioner se till att de handikappade får möjligheter att tillsammans med de övriga människorna i samhället leva ett så normalt liv som möjligt. Ofta skulle detta kanske gå bättre om samhället inte fungerade så dåligt som det gör inom många områden. Man kan utan att överdriva i vissa fall säga att det är inte den enskilde individen som är handikappad utan samhället. Vi behöver bara som friska låna en rullstol och försöka ta oss fram över omöjliga trottoarkanter och trappor som skall forceras. Dörrarna är för smala och hissar saknas också i många lokaler, även i de offentliga som skall besökas av alla människor oavsett handikapp. Bostadspolitiken bör utformas så att alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler skall kunna vara lämpliga att bo i och besökas av alla människor oavsett handikapp. Badplatser och fritidsområden bör utformas med tanke på att också de handikappade skall ha möjlighet att utnyttja fritidsaktiviteterna. Bostäder, offentliga lokaler och fritidsområden, kommunikationer samt arbetsplatser och affärer som är tillgängliga för de handikappade är också bra för alla andra människor i samhället, inte minst för de äldre och för barnfamiljerna. Strävan efter att integrera har gjort att ganska många säranordningar har kunnat inlemmas i den reguljära verksamheten inom landsting och kommuner. Även finansieringen har ordnats inom de reguljära formerna. Verksamheten med hjälpmedel för handikappade har ökat kraftigt sedan landstingen 1976 fick det samlade ansvaret med schabloniserad ekonomisk ersättning från staten över den allmänna försäkringen. Detsamma gäller de särskilda förbrukningshjälpmedel för handikappade som sedan år 1973 distribueras genom apoteken och bekostas av försäkringen. De sammanlagda kostnaderna för de två hjälpmedelstyperna beräknas uppgå till över 400 milj.kr. år 1977. Budgetåret 1972/73 var motsvarande anslag över statsbudgeten 135 milj.kr. Den 1 januari 1978 fick handikappinstitutet en nära anknytning till landstingens rehabiliterande verksamhet genom att staten och landstingen tillsammans blev huvudmän för institutet. Det är den allmänna försäkringen som bekostar hjälpmedelsersättningen, och bidraget till institutets verksamhet ökar från beräknade 8,5 milj.kr. budgetåret 1977/78 till 16,4 milj.kr. kalenderåret 1978, vilket är en fördubbling av anslaget. Handikapporganisationerna har inom hela handikappområdet varit en viktig förutsättning för samhällets ökade insatser. I det fortsatta arbetet är samhället beroende av handikapprörelsens medverkan. Därför är det mycket väsentligt att handikapporganisationerna får gynnsamma arbetsbetingelser, och den kraftiga ökningen för innevarande budgetår av statens bidrag till handikapprörelsen är ett uttryck för detta. En ytterligare ökning med 2,3 milj.kr. gör att anslaget föreslås bli 18,8 milj.kr., vilket är närmare 2,5 gånger mer än i socialdemokraternas senaste budgetförslag. 1975 77 var det 5,5 milj.kr. De synskadade får ett anslag på 7,4 milj.kr. vilket är en 85-procentig ökning jämfört med socialdemokraternas senaste budgetförslag. En särskild satsning görs för stöd åt tidningsutgivningen inom föreningen Sveriges dövblinda, som föreslås få 580 000 kr. Det är bra att utskottet kunnat enas om en förstärkning på 200 000 kr. av anslaget till de dövblindas tidningsutgivning. Socialdemokraterna har här slagit sig för bröstet och sagt att det är tack vare deras insats som detta anslag har höjts. Detta är oväsentligt, eftersom socialdemokraterna tidigare inte gett någonting till de dövblinda. Förra året gav emellertid den nya regeringen ett stort anslag, och nu vill socialdemokraterna helt plötsligt höja detta anslag ännu mer än vad regeringen föreslår. Det är viktigt att anslaget höjs, men det är felaktigt att socialdemokraterna berömmer sig för det. Arbete pågår också med texttelefon för döva, dövblinda och talskadade. Det pågår också utredningsarbete i fråga om flerhandikappade, om psykotiska barn och om habilitering av alla handikappade barn samt insatser för allergiker och reumatiker. Under punkterna 32-36 yrkar jag beträffande anslagen K 1-K 6 bifall till utskottets hemställan. Under punkten 23, som gäller anslaget I 1. Ungdomsvårdsskolorna: Driftskostnader, finns en socialdemokratisk reservation, nr 6, i vilken yrkas en sänkning av anslaget med 1,5 milj.kr. till 149 891 000 kr. med motivering att försöksverksamheten i Skåne skall avvecklas under budgetåret. Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdsskoleorganisationen har kunnat minskas under senare år. Det är vissa av de förslag som socialutredningen förde fram i sitt principbetänkande som prövas i en försöksverksamhet i Skåne. Förutom institutionsresurserna beräknas 3,7 milj.kr. för försöksverksamheten inom socialvården.

Alkoholfrågan är vårt största olösta sociala, medicinska och ekonomiska problem. Det har påtalats av många — forskare, sjukvårdspersonal och en rad ledande politiker. Trots detta tycks det vara oerhört svårt att angripa alkoholfrågan på ett adekvat sätt. Det talas med rätta mycket i dag om friskvård, kost-, motionsoch hälsoprogram, och det är riktigt att försöka angripa våra höga sjukvårdskostnader med en satsning på friskvård och egenvård. Men i detta resonemang måste man ta med och påvisa alkoholens roll som frisk vårdssabotör. Alkoholen försämrar stödjeorganens hållfasthet, muskelstyrkan, rörelseförmågan, balansen och konditionen. Energibalansen påverkas och näringsbrist är vanlig vid alkoholmissbruk. Läkaresällskapet har gjort en redovisning av de skador som alkoholmissbruk orsakar, och det är en skrämmande katalog.

Man kan verkligen undra om en annan vara skulle få saluföras i handeln som orsakar så mycket skador. — Med detta vill jag inte ha sagt att jag tror på något förbud. De psykiska och sociala skadorna är många. Genom att tränga tillbaka bruket och begränsa missbruket av alkohol skulle hälsotillståndet förbättras avsevärt. Forskningen har slagit fast att alkoholen ensam svarar för ca en tredjedel av sjukvårdens totala resurser. Ingenting tyder tyvärr på att läget förbättras trots att många landsting har antagit hälsoplaner och friskvårdsprogram. Kampen mot alkoholmissbruket måste intensifieras. Statens medicinska forskningsråd har slagit fast att antalet alkoholmissbrukare kommer att fördubblas till mitten av 1980-talet om den nuvarande utvecklingen får fortgå. I den under våren 1977 antagna propositionen om alkoholpolitiken presenterades ett samlat alkoholpolitiskt program. Olika socialpolitiska insatser föreslogs i syfte att söka undanröja orsakerna till alkoholmissbruk och motverka ett bruk av alkohol som leder till skador. Samhällets insatser mot alkoholmissbruket samordnas med insatser för ungdomen. fr.o.m. den 1 januari 1978 har socialstyrelsen det centrala ansvaret för statens alkoholpolitik. Till styrelsen har knutits en nämnd för alkoholfrågan med bred förankring i samhällslivet. Ökade resurser ställs till förfogande bl.a. för upplysningsverksamhet, förebyggande åtgärder och försöksverksamhet med fritidsaktiviteter. Stödet till nykterhetsorganisationerna byggs ut och åtgärder vidtas för en utvidgad forskning kring alkohol. För budgetåret 1978/79 föreslås en viss ökning av de alkoholpolitiska insatserna. Förslag om nya riktlinjer för den framtida vården av missbrukare av beroendeframkallande medel har lagts fram av socialutredningen i principbetänkandet Socialvården — Mål och medel samt i betänkandet Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. Med hänsyn till det omfattande arbete som pågår inom såväl socialdepartementet som socialstyrelsen inför den kommande socialvårdsreformen och då frågan om vården av vuxna alkoholmissbrukare utgör en viktig del i arbetet, finns det enligt utskottets mening inget skäl för riksdagen att vidta någon åtgärd med anledning av motionen 1977/78:1510. Med detta vill jag inte säga att utredningen inte i sitt betänkande kanske kommer fram till många av de slutsatser som Jörn Svensson i sitt anförande här kommit fram till. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan under punkterna 26-31 i utskottsbetänkandet 1977/78:25. Till sist, herr talman: Folkpartiet har alltid hävdat de liberala idéerna om att förena en social omsorg inom samhället med hänsynstagande till den enskilde individens integritet och frihet. Och omsorgen om de handikappade, de utslagna, barnen, de äldre och de långtidssjuka får aldrig försummas i ett samhälle där liberaler är med i regeringsställning. Med detta, herr talman, vill jag sluta mitt anförande.

Herr talman! Den känsla av djup beklämning — för att inte säga depression — som man erfar inför den samhälleliga alkoholpolitiken av i dag blir sannerligen inte mindre när man hör Margot Håkansson. Margot Håkansson är inte — trots att hon är talesman för den borgerliga majoriteten — ledamot av socialutskottet, och jag tar det faktiskt som en markering att när det gäller alkoholfrågan har utskottets borgerliga majoritet inte skickat upp någon ledamot för att kommentera den viktiga problematiken. Det avslöjar hur ni egentligen ser på den, vad ni egentligen tänker. Margot Håkansson vill inte att vi skall ta upp en diskussion om alkoholpolitik med hänsyn till att det försiggår så mycket utredningsarbete. Ja, det har jag hört förr. Men det är ju märkligt att när det skall tas upp ett separat förbud mot mellanöl eller separat — utbrutet ur hela den övriga alkoholpolitiska problematiken — diskuteras folks rätt eller inte rätt att brygga maskrosvin, då är det ingen utredning som står i vägen. Sådana frågor kan man ta upp och behandla genast. Men nu har vi en situation där hundratusentals alkoholberoende är i behov av omedelbar vård. Vi har ett ökande råsuperi bland de äldre. Vi har ett stigande antal utslagna och arbetslösa ungdomar som är direkt utsatta för en ökad missbruksrisk. Och vi har ett stigande antal psykiatriskt komplicerade fall av alkoholberoende som kan konstateras inte minst bland kvinnor. I det läget - inför denna väldiga sociala utstötning, som utspelar sig framför våra ögon — har man mage att säga: På grund av att så mycket utredningsarbete pågår skall vi politiker inte tala om vilka riktlinjer vi vill att byråkraterna och experterna skall följa. Vi skall tydligen inte ha någon politisk värdering. Vi skall vänta på en ständigt ökande mängd papper. Och under tiden skall utstötningen breda ut sig. Jag vill också notera att Margot Håkansson har en reaktionär syn — om hon vill kalla den liberal eller ej är inte mitt problem — på alkoholberoende. Hon talar hela tiden om de fysiska skador som kan åstadkommas. Men hon talar inte om den verkliga orsaken till alkoholproblematiken. Den tar hon inte alls upp — hela den sociala utstötningsprocessen. Det är nämligen inte så att man blir socialt utstött därför att man är alkoholist. Man blir alkoholist därför att en social utstötningsprocess har föregått. Och den processen är en produkt av det liberala samhälle som Margot Håkansson så varmt förespråkar och där hon inte vill göra något väsentligt åt den problematik som föreligger.
Herr talman! Margot Håkansson yrkade avslag på reservationen 6, där vi vill spara 1,5 milj.kr. för att använda dem på narkotikaområdet; vi har yrkat på att man, utöver vad som föreslås i den proposition som kommer, skall bygga ut 40 behandlingsplatser och höja anordningsbidraget plus en del andra saker. Vad jag fann egendomligt i hennes lilla passus på det här området var att hon inte fann något anmärkningsvärt i att det inte står ett ord om detta i propositionen; där står att man skall använda pengarna till Skåneprojektet, och det avbryts ju efter halva perioden. Vi fick plocka fram uppgifter på annat håll för att få reda på det verkliga förhållandet. Jag finner detta anmärkningsvärt.
Herr talman! Fru Håkansson gör socialdemokraterna ansvariga för att inte tidigare ha stött de dövblindas organisation för dess tidningsutgivning. Jag tänker inte kommentera det på annat sätt än att det sammanhänger med att det är fråga om en ny tidning som organisationen skall ge ut. Den saken tycker jag att fru Håkansson borde ha hållit reda på. Vi var alltså inte kallsinniga. I mitt tidigare inlägg berömde jag t.o.m. den borgerliga majoriteten i utskottet för att den hade haft mod att i ett enda ärende köra över ministern. Fru Håkansson borde vara glad över det beröm jag gav henne och inte försöka hacka på oss i det här fallet, eftersom det är helt omotiverat.
Herr talman! För Jörn Svensson vill jag tala om att jag är suppleant i socialutskottet, och som sådan är jag talesman för utskottet. Om Jörn Svensson inte kan godta det, får han väl låta bli att debattera med mig. Jag är dessutom sjuksköterska med ca 30 års yrkeserfarenhet av både sluten och öppen sjukvård, och jag skulle tro att jag har träffat fler alkoholskadade människor än Jörn Svensson — och jag har också behandlat dem. Jag har alltså en mycket stor vetskap om det sociala utslagningssystemet i samhället, men det tyckte jag att Jörn Svensson på ett alldeles förträffligt sätt hade redogjort för, och det fanns ingen anledning att upprepa det. Men jag sade också att hans anförande var utmärkt och berörde många av de väsentliga saker som vi behöver ta vara på inom alkoholpolitiken. Att vi nu håller på med en utredning, som kanske kommer fram till mycket av det som också Jörn Svensson tycker är viktigt, är väl inte att vara reaktionär. När det gäller anslaget till de dövblinda är det roligt att Göran Karlsson och jag är överens. Jag tycker bara att det kunde vara trevligt att inte alltid behöva höra hans: ”Titta här, vad vi är bra!” Här i kammaren uppbyggs vi väldigt mycket med tal om hur uruselt allting är nu under den nya regeringen och hur bra allting var tidigare. Det är ju förnämligt att vi har kommit överens om det här anslaget. De dövblinda har säkert behövt insatser också förut, och man kunde kanske ha initierat hjälpen till dem tidigare.

Herr talman! Utan att spilla för mycken tid på formaliteter noterar jag ändå klart, att det är en uppenbar nedprioritering och reducering av den viktiga alkoholfrågan i dagens debatt. Bara det att den har blandats samman med en mängd fullständigt disparata frågor i en oöverskådlig soppa visar ju att vad man här är ute efter är att så snabbt som möjligt avfärda vpk:s motion, ingenting annat. Man vill inte ha en seriös debatt om det här problemet. Jag vill minnas att vi senast satt här i 13 timmar och diskuterade en enda ölsort: mellanölet. Men jag tror att vi sammanlagt inte kommer att diskutera alkoholproblematiken av i dag, den stora behandlingsproblematiken för hundratusentals människor, i mer än en knapp halvtimme. Då har ändå jag tagit större delen av den halvtimmen. Vad jag oppponerar mig emot, Margot Håkansson, är att riksdag och socialutskott inte agerar i den samhälleliga verklighet som finns. Jag opponerar mig emot att man ständigt hänvisar till pågående utredningsarbeten, att man ständigt gömmer sig bakom byråkrater och förmenta fackexperter, att man aldrig tar ett politiskt ideologiskt ansvar, aldrig har en grundläggande syn — eller vågar redovisa en sådan — på hur det här problemet skall bekämpas och vad det består i. Det måste man nämligen ha och det måste man avkräva politiker. Det föreligger här en djup motsättning. Det finns dels de politiker som har en auktoritär, moraliserande, traditionell nykterhetspolitisk syn på detta, dels de som vill se frigörelsen från alkoholberoendet som en del i den sociala frigörelsekampen. Frågan är på vilken sida av den skiljelinjen som man står. Det är det politikerna är rädda för att redovisa. Därför kryper man bakom byråkrater och självutnämnda experter. Trots alla utredningar som pågår är det inte svårt att för separat behandling bryta utt.ex. ett mellanölsförbud eller ett ärende om maskrosvin eller vad det nu kan vara för strunt, för att tala rent språk. Men att med utgångspunkt i en akut, svårartad och alltmer förvärrad social utstötningssituation i samhället bryta ut och ta upp en politisk och ideologisk diskussion om hur man skall angripa de problemen tycks vara otroligt svårt. Det är problem som ständigt stoppas undan. Det hjälper inte någon hur många års erfarenhet han än har av behandling av de fysiska konsekvenserna av alkoholism. Det är inte alls det som är mest intressant i sammanhanget.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att fru Håkansson konstaterade att det var bättre på den gamla regeringens tid.
Herr talman! Hörfel kan jag inte göra någonting åt, men det är jag helt förvissad om att jag inte har sagt. När det gäller Jörn Svenssons anförande om prioriteringar så trodde faktiskt jag att vpk var ett parti som inte värderade människor efter om man satt som ordinarie ledamot och vice ordförande i ett utskott eller om man var suppleant och fick utskottets förtroende att i kammaren tala för de frågor som man behärskar. Det tycker jag faktiskt är en nedvärderande människosyn, om något är nedvärderande. I det land som Jörn Svensson har hämtat sin politiska ideologi från tror jag faktiskt inte att man har så stor ansvarskänsla för de alkoholskadade. Det finns jättestora alkoholproblem där också. Det vet vi. Vi är inte på något sätt oense om att det är varför Jeppe super som är det centrala. Att vi sedan också talar om alla de fysiska och mentala skador som belastar våra sjukhus är inte oviktigt eftersom de kostar väldigt mycket pengar som vi bl.a. skulle kunna använda till att få ett bättre samhälle för både barn, långtidssjuka och äldre.

Herr talman! Evert Svensson har vid olika tillfällen återkommit till anslaget för försöksverksamhet inom socialvården. Han anser, i enlighet med reservationen, att anslaget inte behövs. Han kommer också in på narkotikafrågorna, som vi ju skall diskutera i ett annat sammanhang. Försöksverksamheten i Skåne tillkom för att man skulle få bättre underlag vid behandlingen av propositionen i anledning av socialutredningen. Den verksamheten skall upphöra, men vi kan inte exakt säga när den kommer att göra det. Dessutom räknar vi med att det kan behövas vissa kompletterande aktiviteter både beträffande behandlingssidan och utskottssidan, och vi har också en speciell arbetsgrupp i departementet som sysslar med dessa frågor. Jag vill säga detta till Evert Svensson, eftersom han gjorde gällande att det var mycket oklart skrivet i propositionen, vilket jag bestrider. Sedan vill jag med anledning av Jörn Svenssons inlägg säga att det väl inte torde vara obekant för honom att vi fr.o.m. den 1 januari i år har ett nytt alkoholpolitiskt program, som riksdagen i stort sett har varit enig om. En väsentlig sak i detta är, vilket framhållits här tidigare, att vi i det arbetet har lyckats engagera hela Folkrörelsesverige och arbetslivets organisationer. På det sättet hoppas jag att vi skall få ett engagemang och en ordentlig kampanj i vår i förebyggande syfte och för att kunna hjälpa dem som är alkoholskadade. När Jörn Svensson dömer ut det svenska samhället, skulle det vara intressant att av honom få veta anledningen till att det finns alkoholproblem i de socialistiska samhällena.

Herr talman! Nu tryter argumenten på den borgerliga sidan, och då vill man som vanligt fly till helt andra länder, till andra kulturkretsar och delar av världen med helt andra historiska och socialpsykologiska traditioner. Då vill man inte vara med och diskutera hur det är här i Sverige, men det är ändå det som vi sysslar med. Sådana där sluggerslag under bältet är litet väl primitiva. Jag har nu suttit i kammaren sedan 1971 och varenda gång som ni inte har « velat ta en hederlig och rak debatt om problemen här i Sverige kommer ni stickande med sådant där understucket trams om Sovjetunionen och Jörn Svensson, som hämtar sin ideologi från det och det landet. Sluta äntligen upp med sådana dumheter! Jag tycker att det är en för låg nivå för debatten i denna kammare. Vi har antagit ett alkoholpolitiskt program, heter det. Ja, men det finns ett par saker som är mycket avslöjande i sammanhanget. Var är behandlingsplanen och var är programmet för utbyggnaden av den behandlingsapparat som skulle behövas för att ta emot det ständigt ökande antalet alkoholproblematiker? Såvitt jag vet finns det inga resurser anslagna som ens tillnärmelsevis står i proportion vare sig till problemets storlek eller till den tillväxt problemet i den nuvarande ekonomiska och sociala krisen undergår. Varär programmet för att få fram kvalificerade terapeuter och analytiker, som utifrån en klar samhällelig åskådning och en klar förståelse av den samhälleliga problematiken kan delta i en frigörande behandling? Slutligen: Var är den riktiga politiska attityden till de alkoholberoendes problem? Inte är den hos socialministern, för omedvetet avslöjar han genom sitt språkbruk hur han ser på denna fråga. Vi skall hjälpa de alkoholberoende, säger han. Det är just denna filantropiska syn, denna välgörenhetssyn, som har präglat svensk alkoholpolitik så länge och som är så förödande, därför att den har inte med en verklig förståelse för problemets bakgrund att göra. Det är de alkoholberoende själva som skall tillkämpa sig sin frihet. Vi skall se till att det ges resurser och utrymme för deras politiska och sociala kamp. Vi skall inte hjälpa dem ungefär som om vi satt där uppe och de där nere. Har man det synsättet har man redan accepterat den sociala utstötningen.

Herr talman! Anledningen till att jag skärpte tonen när det gällde anslaget på 3,7 miljoner till försöksverksamheten i Skåne var att redovisningen till riksdagen var suddig och dålig. Vi fick alltså plocka fram uppgifterna på annat håll. Avsikten är att få praktiska erfarenheter av reformarbetet inom socialvården. Dessa försök bör läggas upp under budgetåret 1978/79, står det, och så begär man dessa 3,7 miljoner. Att jag inte är ensam om denna tolkning att det känns suddigt kan jag bevisa från ett protokoll som jag har här i min hand från socialdepartementet. Det gäller ledningsgruppen för försöksverksamheten inom socialvården, som just på den här punkten frågar vad det är som står i propositionen. Genom att vi fick klart för oss att här fanns dolda pengar så undersökte vi saken närmare, och vi fick då fram att verksamheten skulle stoppas efter ett halvår. Det gällde bara ett halvt år, men begäran gällde ett år. Jag kan förstå socialminister Gustavsson när han vill ha läskedryckspengar till någonting annat. Det kanske varje minister vill. Vi skulle använda de pengarna på narkotikaområdet, och därför yrkar vi på att man just i den här frågan sparar dem.
Herr talman! Sluggerslagen svarar Jörn Svensson för i den här kammaren. Det finns ingen som kan tävla med honom om det. Jag lyssnade mycket noga till vad Jörn Svensson hade att säga i sitt första inslag. Jörn Svensson dömde ut allt, han dömde ut samhället, han dömde ut alla behandlingsformer som vi har. Men något konkret förslag till vad som i stället skulle göras kunde jag inte finna i hans anförande. Jag nämnde här förut den nya alkoholpolitiken som förs sedan tre månader tillbaka. Jag sade också att vi engagerar hela Folkrörelsesverige. Vi satsar även hårt på forskning. Tre nya forskartjänster kommer under det här året. Vi har försöksverksamhet i gång som ett mycket viktigt led i behandlingskedjan, nämligen tillnyktringsklinikerna, som vi hoppas få i gång på sex ställen i landet. Vi hoppas att dessa skall kunna bli modeller som de olika kommunerna kan använda sig av.

Herr talman! Socialminister Gustavsson lyssnade till vad jag sade, säger han. Men han sade att jag dömer ut samhället. Det gjorde jag inte alls. Däremot sade jag att man inte kan angripa de alkoholberoendes problematik med mindre än att man klart ser att den har sin orsak och sitt ursprung i en social utstötningsprocess som produceras av mekanismerna i dagens samhälle. Det var vad jag sade. Sedan säger socialministern på sitt svepande sätt att jag dömde ut alla behandlingsformer som fanns, men det gjorde jag inte. Jag dömde ut den gamla alkoholpolitiken med de auktoritära torkarna, med tvångspolitiken, med repressionen mot de utslagna. Den politiken dömde jag ut och den bör dömas ut, för den har inte åstadkommit annat än skada och elände och förnedring. Här finns inga positiva resultat. Jag menar, som vpk också faktiskt skriver i sin motion, att en på demokratisk och frihetlig grund vilande behandling av alkoholproblematiken är det riktiga. Jag menar också att på grund av politikernas bristande intresse, på grund av deras bristande insyn och insikt och ansvar, så finns det i utkanterna av de få avsnitt av sådan behandling som har kommit fram här i landet tendenser som inte är bra och som inte ställer upp för de alkoholberoende. Det finns svaga, otillräckliga och dåliga behandlingsformer även inom denna sektor som ändå vilar på en riktig grundsyn. Det är vår skyldighet att innan utvecklingen glider förbi oss ta ansvaret och säga vad för sorts behandling vi vill ha. Jag förstår att socialministern inte är beredd att stå upp och ta ett sådant politiskt och ideologiskt ansvar. Såvitt jag har förstått av socialministerns offentliga framträdanden i olika sammanhang vill han inte ens ge klart besked om på vilken sida han står i den viktiga frågan om frihet kontra tvång inom socialpolitiken. Därför vacklar ju hela ens politiska grundval för varje som helst ställningstagande till de alkoholberoendes samhälleliga situation.
Herr talman! Om vi, som Jörn Svensson gör gällande, utgår ifrån att alkoholpolitiken endast är en fråga om tvång eller inte tvång i sociallagstiftningen, löser vi inte problemen. Det här är samhällets största sociala fråga. Det har jag gjort gällande vid många tillfällen, och det har även klarlagts här i riksdagen. Det är därför, Jörn Svensson, som vi måste ha detta breda engagemang från hela svenska folket, och det är därför vi engagerar hela Folkrörelsesverige, vilket jag hoppas också skall leda till ett gott resultat. Bara detta att vi — som har framkommit här förut — har lyckats engagera arbetsmarknadens parter och att man på ett öppet sätt skall kunna diskutera dessa problem på arbetsplatserna ser jag som en väsentlig framgång, dels i förebyggande syfte, dels i rehabiliterande syfte. Vi har behov av en saklig debatt och jag vågar säga att de senaste månadernas debatt har varit betydligt mer balanserad därför att man har börjat diskutera de alkoholpolitiska frågorna utifrån verklighetens kalla och svåra villkor. Att jag i dag inte tar ställning till hur propositionen i anledning av socialutredningens förslag skall se ut må Jörn Svensson förstå, eftersom vi arbetar för fullt med förslaget till den nya sociallagstiftningen.

Herr talman!

Socialutskottets betänkande tar upp ett antal motioner som har väckts under den allmänna motionstiden och som också så att säga ingår i betänkandets alkoholpolitiska block. Jag har intressen i tre motioner, och jag ber om kammarens tillåtelse att något kommentera dessa. Motionen 368 har till syfte att följa upp den alkoholpolitiska utredningens förslag, som fick ett starkt stöd i samband med riksdagens behandling under fjolåret, då den framtida alkoholpolitikens inriktning fastställdes. I det blocket ingick också att alkoholforskningen skulle förstärkas. Som bekant föreslog alkoholpolitiska utredningen, APU, 13 nya forskartjänster. APU:s syfte var att skapa ett forskningscenter. Vi motionärer ville för vår del aktualisera nödvändigheten av forskning kring de drogpolitiska styrinstrumentens effekter. Vi anser det nödvändigt att få fram dels hur insatserna bäst skall nyttjas, dels hur man via dokumentation skall kunna lägga en fast stabil grund för mera långsiktigt målformulerade och programmerade insatser. Motionens syfte är sålunda att finna former för förfinade kontrollpolitiska styrinstrument och utvärdera användningen av dem i avsikt att skapa underlag för framtida alkoholpolitiska beslut. Utskottet har i vänliga ord hänvisat till att socialstyrelsen har att presentera en ny detaljplan för alkoholforskningen och att den nyligen tillsatta partssammansatta alkoholpolitiska nämnden bereds tillfälle att yttra sig. I dagspressen har det tydligen gått fram att det inom ”vetenskapsvärlden” synes råda olika uppfattningar om hur alkoholforskningsresurserna skall utnyttjas. Jag saknar för dagen underlagsmaterial för att nu ha någon bestämd uppfattning om detta, men jag tycker att utskottet gör det alltför enkelt för sig när det hänvisar till den aktuella anläggningsfrågan när det gäller vår motion 368. Den motionen har faktiskt betydligt bredare och mer målinriktade förebyggande syften än de tre forskartjänsterna, vilkas forskningsresultat naturligtvis ändå kan ha ett delintresse för den helhetsforskning som motionen åsyftar. Ärendet skall nu hamna hos socialstyrelsen och alkoholpolitiska nämnden för sakbehandling. Jag har en förhoppning om att de i sin ärendeberedning noga skall överväga vår motions förslag, som utskottets betänkande dock i princip tycks acceptera. Så småningom blir det ett underlagsmaterial för regeringens ställningstagande, och i ett sådant behandlingsschema finns det alltid möjligheter att ånyo aktualisera frågan för en allmän prövning av riksdagen. Nu är det på det sättet att enligt den debattordning som vi har i riksdagen, med uppdelning på grund av olika statsrådsengagemang, en motion, nr 714, redan har behandlats. Däri har vi tagit upp frågan om riskerna för de kvinnor som i samband med graviditet använder alkohol. Den vetenskapliga forskningen har härvidlag varit mycket bestämd och målinriktad. Utskottet delar motionärernas önskan om en vettig information. Myndigheterna synes redan vara i gång med ett utredningsarbete, och det är att hoppas att åtgärdsaktiviteterna inte hamnar i utredningskvarnen i form av långdragna undersökningar. Så synes emellertid inte bli fallet, eftersom utskottet meddelat att vi kan förvänta oss praktiska åtgärder redan till hösten. Jag hoppas att det skall lämnas en bred information, riktad inte minst till de enskilda medborgarna. Frågan är också av sådan vikt att det finns anledning att här i kammaren noga följa ärendets vidare handläggning. Till sist vill jag notera några synpunkter med anledning av motionen 444, där Åke Wictorsson såsom huvudmotionär och med Kerstin Andersson i Kumla och mig som medmotionärer tar upp frågan om särskilt stöd för nöjesverksamhet i alkoholfri miljö. Den frågan har aktualiserats av de samlingslokalägande riksorganisationerna — dvs. Folkets hus, bygdegårdarna och nykterhetsrörelsens organisation Våra gårdar — samt dessutom av folkparksrörelsen. Dessa organisationer har sedan remissbehandlingen av den alkoholpolitiska utredningens betänkande kommit varit mycket intresserade av att få i gång en försöksverksamhet på detta område. Även en partimotion från socialdemokraterna har tagit upp frågan. Socialutskottet har tidigare välvilligt stöttat upp förslagets tankegångar, men frågan har hamnat i grottekvarnen och arbetet har ännu inte lett till något positivt resultat, trots ett brett positivt remissunderlag och trots att vi dessutom här i riksdagen har ansett att en försöksverksamhet är önskvärd. Även den här gången möts förslaget välvilligt, och utskottet hänvisar till det lämpliga i att den inom socialstyrelsen arbetande nämnden för alkoholfrågor tar upp ärendet till förnyad prövning. Utskottets betänkande understryker ånyo värdet av att pröva alla vägar för att ge ungdomen en alkoholfri fritidsmiljö. Låt oss hoppas att den alkoholpolitiska nämnden snarast tar upp frågan och att de nämnda riksorganisationerna bereds möjlighet att presentera sin syn på den! Kanske kan delegationsledamoten Evert Svensson vara med om att här driva frågan framåt? Herr talman! Om vi ser på utskottsbehandlingen av det block som kan sammanfattas kring de alkoholpolitiska frågorna, finner vi att man i utskottet skjuter över de flesta frågeställningarna till den nyligen tillsatta nämnden för alkoholfrågor inom socialstyrelsen, vilken enligt riksdagens alkoholpolitiska målsättning också skall följa alkoholpolitikens utveckling och vara en form av regulator. Jag har en viss förståelse för denna handläggning, men den ställer också höga krav på nämnden. Jag utgår dock från att nämnden redan har fått sådana resurser att den klarar de stora och svåra arbetsuppgifter som finns i dagens alkoholpolitiska situation.

Herr talman! Thure Jadestig ställde ett par frågor till mig, och jag skall ta tillfället i akt och svara på dem. Allt hänger ju på om vi får de resurser som behövs för att föra en alkoholpolitik värd namnet. Vad nämnden för alkoholfrågor inom socialsty relsen anbelangar vet jag faktiskt inte hur mycket den kommer att kunna göra. Det får vi se i framtiden, när vi vet om den nuvarande eller kommande regeringen vill ge oss medel. De tre motioner Thure Jadestig hänvisade till har redan varit uppe till behandling i nämnden. Man måste emellertid beakta att nämnden som jag sade i mitt tidigare inlägg nyligen är tillsatt, och vi har ännu inte haft någon avgörande policydiskussion. Jag tror det är den 24 april som vi skall diskutera sådana frågor. Till nämnden kommer också massor av frågor. Jag har redan nämnt att både skatteutskottet och socialutskottet har skickat över flera frågor. Här togs först upp frågan om en utredning för att klargöra vilken påverkan de förfinade styrinstrumenten har haft inom alkoholpolitiken. Givetvis bör man få reda på varför Jeppe super. Men frågan om styrinstrumenten har vi ännu inte kunnat behandla, och jag hoppas att Thure Jadestig har förståelse för att vi inte har hunnit det. Faktum är ju också att de tre forskartjänster som skall tillsättas ännu inte är tillsatta, och beskrivningen av tjänsterna är heller inte fastställd ännu. Thure Jadestig kan emellertid vara övertygad om att jag för min del — och säkert även hela nämnden — kommer att vara oerhört intresserad av att få i gång just en sådan forskning som efterlyses i motionen 368. Vad gäller frågan om de gravida kvinnorna och alkoholskadade foster har denna också varit uppe i nämnden. En undersökning pågår, såsom också anförts i utskottsbetänkandet. Jag vill tillägga att denna fråga är mycket allvarlig. Det talas om 300 å 400 skadade foster och barn, och naturligtvis kan sådant inte få passera i vårt samhälle utan att vi gör allt som över huvud taget kan göras för att nedbringa detta antal. Vi står ju här inför ett fruktansvärt perspektiv. Beträffande frågan om de alkoholfria miljöerna vill jag säga att vi redan har beslutat att vända oss till lokalägarna, dvs. Folkets hus och bygdegårdarna, för att fråga vad vi kan göra tillsammans. Eftersom Thure Jadestig och Åke Wictorsson är ordförande i var sin av dessa organisationer hoppas jag att det arbetet kommer att sluta lyckligt.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att plädera för en enda motion i detta omfattande sammanhang, men efter att under ett mycket troget lyssnande ha insupit alla de synpunkter som framförts här i dag —-en del av dem rätt bisarra — vill jag ändå gå utanför denna ram en smula. Här har förts en bred socialpolitisk debatt. Den har präglats av det politiska mönster som nu kommer igen i så många olika sammanhang här i riksdagen. Vi hör och ser hur den borgerliga regeringens företrädare försvarar sina prutningar och sin återhållsamhet på skilda sociala områden. Den socialdemokratiska oppositionen går inte fullt så långt. Man vill föra en realistisk och ansvarsfull politik även i opposition, brukar det heta, och det betyder att man i stor utsträckning tvingas spela på den borgerliga planhalvan, kedjad till händer och fötter av hänsynstaganden till den borgerliga budgeten och det kapitalistiska samhällets påstådda utrymme. Jag tycker att det är skada i en tid då massorna pressas allt hårdare, då kampen mot den borgerliga och kapitalistiska modellen för disponerandet av de samlade resurserna måste brytas ner. Det är ju det som det handlar om, om man skall komma framåt. Nu skjuts angelägnare former på framtiden. De förbättringar som företas är av marginell art - allt med hänvisning till det kärva ekonomiska läget, bristen på resurser, den stora utlandsupplåningen m.m. Men det råder ju inte någon brist på resurser i det här landet. Det kan inte vara brist på resurser i ett land som tillåter att fyra miljarder bara i år slussas ut i form av kapitalexport. Det kan inte vara brist på resurser i ett land som ger storkapitalet miljarder i devalveringsvinster. Det kan inte vara brist på resurser i ett land där ett kapitalistiskt toppskikt har kunnat registrera en förmögenhetsexplosion under de senaste åren. Bara Wallenbergimperiets vinster uppgick efter avskrivningar till ca 23 miljarder kronor 1977. Det kan inte vara brist på resurser i ett land som har råd att slussa ut över 14 miljarder kronor till militära ändamål bara under det budgetår som vi nu diskuterar, eller i ett land där man på fullt allvar diskuterar ett nytt militärt flygplansprojekt, som — om det förverkligas — under 15 år kommer att kosta nationen, eller rättare sagt löntagarna, omkring 24 miljarder kronor. Allt detta är ju fakta som man inte kan undgå att tänka på när man lyssnar på debatten och till det ständiga argumentet, som kommer igen i alla möjliga variationer, att det kärva ekonomiska läget kräver återhållsamhet, att det inte finns samhällsekonomiskt utrymme osv. I realiteten är det ju inte fråga om brist på resurser. Sverige är ett oerhört rikt och industriellt utvecklat land. Nej, det är fråga om hur resurserna disponeras, hur man använder den samlade rikedomen. Den problematiken måste finnas i botten på denna debatt. Annars blir den egentligen en lek med ord. Jag skall övergå till det som jag begärde ordet för, nämligen att plädera för vår motion 549. Naturligtvis finns det resurser även för att fatta beslut i den riktning som motionen anger. Här handlar det f. ö. inte om något annat än om lånemedel. Vi har föreslagit att bosättningslånens maximibelopp höjs till 20 000 kr. och att kravet för viss tid för gemensam kyrkobokföring slopas. Motionen skrevs sedan vi hade fått brev från och uppvaktats av åtskilliga ungdomar som förklarade sig djupt missnöjda med det nuvarande systemet. Bosättningslånen har under lång tid varit ett viktigt instrument för att ge unga människor en möjlighet att utrusta sin bostad med ett minimum av nödvändiga möbler, köksutrustning, sänglinne osv. För arbetarklassens ungdomar, som inte har haft rika föräldrar, dolda resurser eller något annat bakom ryggen, har den här möjligheten att låna pengar varit synnerligen betydelsefull. Men det står klart att varken nuvarande låneregler, beloppets storlek eller de formella kriterierna är tillfredsställande. Vi föreslår, som jag redan sagt, att maximibeloppet höjs till 20 000 kr. Var och en som avlägger ett besök i möbelhandel eller i bosättningsaffärer vet att det är en snäv summa i sådana sammanhang. Utskottet hänvisar i sin skrivning till möjligheterna att få lån på öppna marknaden, men som alla vet är det inte det lättaste. Jag delar helt den uppfattning som framförs i den socialdemokratiska motionen 330, där det framhålls att bosättningslån bör vara ”en rättighet för unga familjer”. Jag vänder mig lika energiskt som Evert Svensson mot åtgärden att höja räntan på dessa lån. Det är en antisocial åtgärd, som på ett mycket allvarligt sätt minskar värdet av möjligheten att låna. Det bör vara en social rättighet för ungdomar att få hjälp med att sätta bo, och därför bör friktionerna vara så få och så små som möjligt och inga försämringar av typ räntehöjning tillåtas. Vi har därför föreslagit att kravet på sex månaders gemensam kyrkobokföring slopas. Riksbanksfullmäktige var ju något generösare än utskottet och regeringen och föreslog en sänkning till tre månader, men inte ens det förslaget accepterades. Man vidhåller att de sökande skall vara kyrkobokförda på samma adress minst sex månader — om de inte väntar barn. Jag tycker det är en tokig regel. Så fungerar inte alla unga människor, och det kan också finnas en rad skäl till att två människor inte har haft gemensam adress även om de har en mycket bestämd vilja att etablera ett fast och varaktigt förhållande. Vi tycker alltså att den regeln helt och hållet skall bort. Man bör visa större tilltro till de ungdomar som här kommer i fråga. Jag vill sluta med att lägga fram ett förslag att riksdagen med anledning av motionen 1977/78:549 beslutar hos regeringen begära 2. att kravet om viss tid för gemensam kyrkobokföring skall slopas.

Herr talman! Motionen 729 gäller värdesäkrade och höjda barnbidrag. Detta är en fråga som vänsterpartiet kommunisterna återkommer med, eftersom den blir mer och mer aktuell. Barnfamiljernas ekonomiska situation har inte förbättrats under den borgerliga regeringens regeringstid trots alla vackra vallöften i den riktningen. När de allmänna barnbidragen en gång beslutades skedde det i syfte att utjämna den ekonomiska skillnaden mellan dem som har försörjningsplikt för barn och övriga i samhället. Enbart en ekonomisk utjämning är naturligtvis inte en tillräcklig åtgärd. Det krävs också andra stora sociala insatser från samhället, men det har det redan talats om i den här debatten. För att fungera socialt måste man ha ett visst ekonomiskt utrymme, men inflationen och prishöjningarna börjar nu få sådana proportioner att gränserna blir allt snävare. Det råder i dag inget tvivel om att inte barnfamiljerna hör till den svångremsgrupp som ekonomiministern inriktat sig på. T. o. m. i Svenska Dagbladet kan man nu läsa att barnfamiljer efter budget och avtal harett par tusen kronor mindre i kassan att röra sig med i år jämfört med förra året. Som källa anges statistiker från LO, PTK, budget-, ekonomioch bostadsdepartementen. Framräkningen gäller fyra familjesituationer, men skillnaden i standardminskning är inte särskilt stor. Vpk har i många sammanhang i denna kammare, senast för två dagar sedan då pensionärernas levnadsstandard diskuterades, påvisat hur orättfärdigt genomförda prishöjningar drabbar vissa grupper, och dit hör barnfamiljerna. Jag skall inte upprepa den debatten, jag kan nöja mig med att hänvisa till det protokollet, men jag vill en gång för alla slå fast att prishöjningar på våra nödvändighetsvaror hårdast drabbar dem som redan har en svag ekonomi och att det är dessa varor som höjts mest i förhållande till annat. Andra sociala förmåner anknyts i allt större utsträckning till kostnadsutvecklingen och indexregleras. Detta borde självfallet gälla även barnbidragen, som trots bostadstillägg och andra åtgärder ändå måste anses vara stommen i det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid uppfattningen att en höjning av de allmänna barnbidragen är det som bäst skulle motverka skillnaden i den ekonomiska standarden mellan barnfamiljer och övriga. Vpk:s förslag om en höjning till 25 96 av basbeloppet är i sig ingen svindlande summa, som i ett slag skulle lösa barnfamiljernas ekonomiska problem. Det skulle i dag betyda drygt 3 000 kr. per barn och år, men vinsten med att knyta det till basbeloppet skulle vara en viss garanti för värdesäkring. Utskottet har i sitt betänkande anslutit sig till uppfattningen att man inte bör tillåta att barnbidraget urholkas av prishöjningar, men sedan hänvisar utskottet till det beslut som fattats om en höjning från den 1 april 1978 med hela 160 kr. per barn och år. Men, herr talman, den ekvationen går inte ihop med principen att barnbidraget inte får urholkas. Vpk kan i varje fall inte godta den tolkningen.

Herr talman! I motion 554 tar Bengt Bengtsson och jag upp behovet av hjälpinsatser för alkoholiserade gravida kvinnor. Det har ju numera visats att kvinnor som brukar alkohol under graviditeten riskerar att få skadade barn. Forskning både i vårt land och i andra länder har kommit till samma uppfattning i denna fråga. I vårt land föds ungefär 100 barn per år som är svårt skadade på grund av kvinnornas alkoholbruk och missbruk. Det är barn med svåra hjärtfel, skelettoch ögonmissbildningar, ofta också med grava mentala skador. Dessutom föds 300-400 med lättare skador. Det här är oerhört skrämmande siffror. De visar på ett stort mänskligt lidande, som också medför stora kostnader för samhället. Jag skulle önska att både utskottets ledamöter och kammarledamöterna kunnat ta del av de forskningsrön som en forskargrupp i Göteborg kommit fram till beträffande sambandet mellan gravida kvinnors alkoholbruk och skadade barn. Jag är helt övertygad om att alla då hade röstat för bifall till vår motion. Men forskarna har också kommit fram till någonting positivt. Man tror sig kunna skönja att om kvinnorna, även alkoholiserade, helt avstår från alkoholbruk under graviditeten, så kan det barn som föds vara friskt. Det är mot denna bakgrund som vi i motionen 554 för fram förslaget om en försöksverksamhet med stödoch hjälpinsatser för alkoholiserade gravida kvinnor. Vi vill ha en försöksverksamhet som sätts in på ett mycket tidigt stadium under graviditeten. Hjälpen till kvinnorna bör göra det möjligt för dem att avstå från alkohol under graviditeten. De kan behöva miljöbyte etc. I vår motion framhåller vi också det stora informationsbehov som finns. Kvinnorna har helt enkelt rätt att kräva information om de nya forskningsrönen. Utskottet har skrivit mycket positivt om behovet av olika insatser och av ökad information. Utskottet visar på att socialstyrelsen utreder de här frågorna. Det är bra, men allt utredande tar lång tid, och det är enligt min mening mycket bråttom att få till stånd en lösning. Vi hävdar i vår motion att snabba åtgärder behövs. Frågorna är allvarliga, och om vi genom omedelbara insatser kan bidra till att några fler barn föds friska i stället för gravt skadade vore det verkligen ett skäl att satsa på en försöksverksamhet som den vi föreslår i motionen. Utskottet avstyrker motionen. Det beklagar jag. Dessa angelägna uppgifter borde inte fördröjas. Vi kommer emellertid att motionera om och om igen i denna fråga tills vi har fått en lösning som är positiv för både barn och föräldrar. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Eftersom Karin Nordlander ställde ett särskilt yrkande ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på den punkten, vilket innebär att den aktuella motionen avslås. Jag tror att kammaren förlåter mig om jag inte gör någon lång principiell utläggning, framför allt därför att vi är överens om att barnbidragen skall skyddas mot urholkning —det har utskottet uttalat i sitt betänkande. Däremot kan vi inte för dagen ansluta oss till förslaget att barnbidragsbeloppet skall utgöra 25 96 av basbeloppet. Det kostar 1,5 miljarder kronor, och eftersom vi inte har några outsinliga källor att ösa ur kan vi inte ansluta oss till ett sådant yrkande hur gärna vi än vill.

Herr talman! Ingvar Carlsson har frågat mig om jag vill informera riksdagen om syftet med den arbetsgrupp som jag har tillkallat med uppdrag att inhämta vissa yttranden över rapporten Kärnbränslecykelns slutsteg, förglasat avfall från upparbetning m.m. Statens vattenfallsverk har hos regeringen ansökt om tillstånd enligt den s.k. villkorslagen att tillföra kärnreaktorn Ringhals 3 kärnbränsle. Till stöd för sin ansökan har vattenfallsverket åberopat en på initiativ av kraftindustrin inom ramen för projektet Kärnbränslesäkerhet utarbetad rapport Kärnbränslecykelns slutsteg, förglasat avfall från upparbetning, den s.k. KBS-rapporten. Ansökningen har remitterats till drygt 20 svenska myndigheter och enskilda organ. I syfte att komplettera det material som kommer fram genom remissbehandlingen har jag den 23 januari 1978 tillkallat en arbetsgrupp med uppgift att från lämpliga utländska exportorgan, institut och organisationer inhämta de kompletterande yttranden över KBS-rapporten som gruppen anser behövliga. De yttranden som gruppen inhämtar skall vara mig till handa senast den 9 juni 1978.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Det är bra med en sakkunnig granskning av KBS-projektet. Anledningen till min fråga är emellertid att regeringens, närmare bestämt centerpartiets, inställning till experter på energiområdet gett anledning till stigande förvåning. DN skrev häromdagen: ”Under energikommissionens långa och svåra födslotid lade energiminister Olof Johansson dessutom ned stor möda på att välja ut experter som skulle stödja centerpartiets kärnkraftslinje. Dessa handplockade experter har nu hoppat av från sitt kärnkraftsmotstånd. De har tagit intryck av motsidans argument om att en snabb avveckling av kränkraften inte är möjlig av bl.a. ekonomiska skäl. Centern står där med sin tvättade hals.” Men skam den som ger sig. Kan man inte hitta någon expert i Sverige som passar kan man söka utomlands. I USA fanns en professor, Dean Abrahamson, som var en känd och uttalad kärnkraftsmotståndare. Denne man anställdes av energiministern som expert. Men det räcker inte med att tänka på experterna. Remissmyndigheterna är minst lika viktiga när det gäller att få stöd för en åsikt. I det avseendet ser det ju inte bättre ut för Olof Johanssson inom landet. Den ena sakkunniga instansen efter den andra har ju i olika sammanhang uttalat att säkerhetsfrågorna inte motiverar ett stop för det beslutade kärnkraftsprogrammet. Även på detta område har Olof Johansson nu sökt sig utomlands. I och för sig har jag inga invändingar, men detta under två viktiga förutsättningar: Den första är att det inte rör sig om en ren fördröjningsaktion för att uppskjuta behandlingen enligt villkorslagen. Olof Johansson har naturligtvis nu upptäckt att villkorslagen är en råttfälla som regeringen håller på att fastna i. Därför måste jag fråga: Varför tillsattes den internationella gruppen först närmare två månader efter överlämnandet av KBS-projektet? Den andra förutsättningen är att instanserna man vänder sig till har hög kompetens och företräder vetenskaplig objektivitet. Ingen torde kunna förneka att Torbjörn Westermark är en av världens främsta forskare på sitt område. Alla som känner honom vet att han har en hög personlig integritet. Det är mot denna bakgrund som Torbjörn Westermarks framtvingade avgång är så allvarlig. Professor Westermark visar med ett flertal exempel att Dean Abrahamson söker få som officiella remissinstanser sådana personer och organ som inte fyller godtagbara vetenskapliga krav. Varför driver Dean Abrahamson så hårt att vi skall höra utländska remissinstanser med svag saklig kompetens? Jag har fått en allt starkare misstanke om att Olof Johansson och Birgitta Hambraeus har samma uppfattning inte bara i kärnkraftsfrågan utan också om hur man skall handskas med experter. Apropå energikommissionen uttalade Birgitta Hambraeus nyligen: ”Man måste vara medveten om att när man väljer experter väljer man också utredningens resultat.” Instämmer energiministern i detta uttalande?

Herr talman! Ingvar Carlsson säger att det är bra med granskning. Jag hoppas att han vidhåller det och att det inte bara är en läpparnas bekännelse för att resten skall låta passande i det här sammanhanget. Jag kan berätta för Ingvar Carlsson att av de 24 olika svenska remissinstanser, som har fått KBS-projektet och Ringhals 3-ansökan på remiss, har 13 varit involverade i KBS-projektet med personal. Är det då inte rimligt att man för att undvika den situationen att de granskar sig själva också till denna granskning av ett av de största och mest tekniskt komplicerade projekt, som granskats i statsförvaltningen, knyter möjligheten av en internationell granskning? Det är ingen fråga om att försena, men jag vill ha ett bra beslutsunderlag för att träffa mitt avgörande och för regeringens räkning. Därför har den här gruppen utsetts. Vi kunde naturligtvis ha klarat detta på egen hand i industridepartementet, men för att det inte efteråt skulle sägas att vi där försökte undvika utifrån kommande expertsynpunkter har vi tillkallat en grupp experter med olika utgångspunkter i den här kontroversiella frågan. Detta är svaret. Sedan tycker jag att Ingvar Carlsson borde hålla sig för god för att rikta beskyllningar mot ledamöter i den här kammaren för sådant som vederbörande har tagit tillbaka. Därefter vill jag säga att det verkligen inte är fråga om någon framtvingad avgång från Torbjörn Westermarks sida. Jag har beklagat att han har avgått, men han ersattes två dagar efteråt av en man, också han med kompetens, professor Jan Rydberg vid Chalmers.

Herr talman! I min replik sade jag uttryckligen att jag inte har någonting emot en internationell granskning under två förutsättningar. Därför måste jag upprepa frågan. För det första: Varför tillsattes den internationella granskningsgruppen först närmare två månader efter KBS-projektets framläggande? Det är detta som ger anledning till misstanke om en medveten fördröjning. För det andra: Varför är det så viktigt att höra utländska remissinstanser med svag saklig kompetens? Det är ju detta som är anledningen till att Torbjörn Westermark lämnar in sin ansökan. Det skapar också en misstanke om att syftet icke är att få ett bra underlag för det inställningstagande som skall tas. Jag har citerat ett inlägg av Birgitta Hambraeus som jag sett återgivet i massmedia: En bra expert på energiområdet är viktigt när man skall avgöra en utrednings resultat. Om journalisterna har missuppfattat Birgitta Hambraeus på den punkten är det bra, eftersom det var ett mycket allvarligt uttalande. Då är det bra att få det dementerat. Jag skulle vilja avsluta med vad som är det avgörande bakom den enkla fråga jag ställt och mina repliker i dag. Kan vi få ett absolut sista datum för när besked om Ringhals 3 skall laddas eller inte laddas? Jag har hört att det inte går före riksdagens avslutning. Går det före I juli 1978? Om det inte går före detta datum, när är då det absolut senaste datum vi kan få ett besked om Ringhals 37 Om någon vecka står inte bara Ringhals 3 och väntar på laddning utan nu kommer också Forsmark 1. Så småningom kommer jag då att även få ställa en fråga på den punkten.

Herr talman! Jag trodde inte, Ingvar Carlsson, att jag skulle behöva svara på så enkla frågor. Det råkar vara så, att hela världen inte kan svenska, och materialet var inte översatt när det överlämnades. Vi har fått överta översättningsarbetet för att se till att det blir klart. Den sista delen räknar vi med skall vara klar i månadsskiftet april-maj. Det fanns inga arbetsuppgifter att skicka ut, och därför hade vi ingen anledning att förhasta oss. Gruppen utsågs i vanlig ordning och utan avsikt att fördröja någonting. Svag saklig kompetens, säger Ingvar Carlsson. Jag har tillgång till protokollen från gruppens möten. Den har gjort ett ställningstagande som föranledde reservation från två personer, nämligen herrar Westermark och Svenke. De reserverade sig mot att man använde Energy Commission of California som remissinstans, ett organ som till sin hjälp har ett kansli på 500 experter av olika slag. Skulle vi inte höra dem när de prövar en lag liknande den svenska villkorslagen?

Herr talman! Energiministerns argumentation är verkligen inte stark. Om det var så självklart att det skulle vara en internationell remissomgång, varför meddelade då inte industridepartementet detta till gruppen så att översättningsarbetet hade kunnat starta långt tidigare? Nu får ni förmodligen förskjuta behandlingen enligt villkorslagen med flera månader därför att en översättning till engelska fördröjer den. Är inte villkorslagen viktigare än så, herr energiministern? Vad beträffar att det bara skulle ha varit en fråga som det rådde delade meningar om har jag i min hand Torbjörn Westermarks utförliga dokumentation till SWAN-gruppen. I nio punkter anger han en lång rad personer och institutioner som gör att han anser det omöjligt för honom att fortsätta arbetet i denna grupp. Är verkligen energiministern så dåligt informerad, trots att hans egen expeditionschef är ordförande i gruppen, att han påstår att det bara föreligger meningsskiljaktigheter på en punkt?
Herr talman! Jag redovisade ett exempel på ett ställningstagande i arbetsgruppen, som tydligen herr Westermark ansåg tillräckligt allvarligt för att reservera sig. Det är också den enda reservation som jag har sett i de protokoll som förekommit. Däremot har det tydligen förekommit långa diskussioner om enskilda personer, institutioner och organisationer. Men det är ju självklart att vetenskapsmän kan ha olika värderingar i den här frågan. Det är därför gruppen är sammansatt som den är — det skall ju inte vara ett ensidigt urval. I stället har gruppen utökats med tillfrågade institutioner om man inte har kunnat komma överens, dvs. motsatsen till en begränsning. Beträffande Energy Commission of California ansåg gruppens majoritet att det var viktigt att höra den, därför att den sysslade med problem liknande dem som vi skall bedöma här hemma, och man har ett betydande kansli bakom sig. Jag vill fråga alla som tvivlar på att denna granskning går rätt till: Vad är man egentligen rädd för? Vad är Ingvar Carlsson rädd för att få veta?

Herr talman! Om man skall besvära utländska remissinstanser, så tycker jag att de instanserna skall ha minst samma kompetens som de svenska. Har de svag saklig kompetens som en forskare av herr Westermarks kvalitet underkänner, så får jag den misstanken att det ligger andra syften bakom tillvägagångssättet att välja ut dessa remissinstanser. Sedan ställde jag frågan: Får vi besked om Ringhals 3 före den I juli? Det är judet saken gäller. Om vi inte får det, finns det då ett absolut säkert datum för när regeringen tar ställning till Ringhals 3 enligt villkorslagen? Det måste väl ändå vara möjligt för energiministern att nu överblicka detta, så att riksdagen kan få åtminstone något datum att ta fasta på. Blir det i juli eller september — eller är det senaste datumet inte förrän den 1 januari? Eller ligger det vid valrörelsen 1979? Kan vi få en bred antydan om var detta datum ligger? Det är ju bara att gå fram längs en räls, har herr Johansson tidigare sagt. Var slutar den rälsen enligt herr Johanssons uppfattning?
Herr talman! Det är ingen tillfällighet, Ingvar Carlsson, att jag har satt den 9 juni som slutdatum. Men det finns en annan sak som jag fäster större vikt vid, och det är att ha ett bra beslutsunderlag. Vi har fortfarande inte fått in svar från alla tillfrågade internationella institutioner, och därför kan jag nu inte ge något annat svar än det som jag alltid tidigare har givit, nämligen att min målsättning är att denna ansökan skall behandlas före sommaren. Det är därför som remisstiden för den internationella organisationen är satt till den 9 juni. Vad skulle det annars finnas för anledning att sätta den gränsen? Jag noterar nu att det finns andra som kanske har en annan prioritering, dvs. är beredda att eftersätta beslutsunderlaget för att så snabbt som möjligt få ett beslut på ett dåligt underlag.

Herr talman! Om energiministern inte känner till det, så skall jag upplysa om att de båda myndigheterna kommer att fatta beslut under april månad. I juni har energiministern alltså definitivt all den information som man kan önska på den punkten. Men det senaste uttalandet är bra, för det innebär att senast den 1 september 1978 har regeringen fattat sitt beslut rörande Ringhals 3. Jag hälsar med stor tillfredsställelse att det beskedet äntligen kommer.